Nr 127 Herr talman! Det gör ett makabert intryck när man kommer hem till Fredagen den Sverige och finner att debatten här handlar om gästlistan till en middag, 22 november 1974 när situationen i Mellersta Östern är så explosiv att det är risk för krig, sade enligt tidningsuppgifter herr Palme vid sin hemkomst. Det är väl — Ang. läget i mot den bakgrunden vi får se det faktum att han inte har svarat på Mellersta Östern, de frågor som ställts om hans kontakter med PLO-ledaren Arafat under = m.m. besöket i Algeriet. En annan möjlig förklaring är kanske att herr Palme har ett svar, som vi får höra i hans nästa inlägg men som alltså inte ansågs lämpligt att ta med i det i förväg utdelade svaret. Dagens debatt här har inte handlat om denna gästlista i någon större utsträckning, så den drabbas inte av herr Palmes kritik. Den förda debatten gör det också — det tror jag att alla kan instämma i — relativt överflödigt för mig att anföra ytterligare allmänna synpunkter på konflikten i stort. Jag kan i det fallet ansluta mig till vad herr Ahlmark har sagt och även till åtskilligt av vad andra talare har sagt. När jag alltså i mitt inlägg kommer att anknyta till de frågor som har aktualiserats av herr Palmes möte med Yassir Arafat är anledningen inte att jag anser att mötet och omständigheterna omkring det är någon huvudfråga i Mellersta Östern-debatten, utan att andra punkter redan är ganska utförligt täckta i dagens debatt. Men det är inte heller — som herr Palme i tidningsuttalandet försökte göra det till — bara en fråga om diplomatisk etikett eller om gästlistan till en middag. Den kritik som har framförts har rört två problem — dels den svenska regeringens bidrag till stärkandet av PLO, där mötet i Alger bara är ett inslag i en hel serie händelser, dels värdlandets sätt att överrumpla den svenske statsministern och, lika mycket, den svenska reaktionen på detta handlande. Som herr Ahlmark och flera andra har visat är PLO en extrem organisation som har Israels utplåning som en grundläggande programpunkt. Här har också utvecklats vilka risker för freden som ett stärkande av PLO:s ställning innebär. Det väsentliga i detta sammanhang är inte att herr Palme och herr Arafat åt en officiell middag tillsammans, även om detta har uppmärksammats och uppfattats som ett svenskt stöd för PLO. Allvarligare är enligt min uppfattning de uttalanden som herr Palme har gjort efteråt. Herr Palme har enligt ett referat i Aftonbladet sagt att han genom sitt korta samtal med Arafat fick intrycket att denne inte vill tillgripa några extrema åtgärder. I radio betonade herr Palme att Arafat på senare tiden väldigt hårt har tagit avstånd från terroraktioner. Men PLO är naturligtvis inte bara vad Arafat säger till Palme vid en middag, utan lika mycket vad han säger till sina egna. Här har redan givits åtskilliga exempel på vad han ganska nyligen har sagt till sina anhängare. Även om PLO inte är en perfekt demokratisk organisation, binds ens handlingsmöjligheter naturligtvis av vad man säger till de egna styrkorna, de egna sympatisörerna. Och det har sannerligen inte varit 157 några avståndstaganden från terroraktioner. Om det är något som har gjort ett makabert intryck i den svenska debatten är det de uttalanden som herr Palme har gjort om PLO-ledaren som närmast en fridens man, och det svar som gavs bara ett par dagar senare av PLO genom dådet i Bet Shean. Arafat är ju ledare för al Fatah — den fraktion inom PLO som bland sina grenar har Svarta september, en terrororganisation som anses så belastad att dess medlemmar enligt tillämpningen av den svenska terroristlagen är utestängda från vårt land. Jag vet inte vilka som företräder PLO i FN, men det är synnerligen tänkbart att bland de personer som tack vare den svenska regeringens röst får företräda palestinierna i FN finns sådana som på grund av den svenska regeringens beslut inte tillåts komma in i vårt land, därför att de tillhör eller verkar för en organisation som kan befaras använda våld för politiska syften. Det är kanske en smula makabert, eller hur herr Palme? En utgångspunkt för den svenska regeringens ändrade inställning till PLO är att man anser den organisationen vara den mest representativa företrädaren för palestinierna. För att motivera denna ståndpunkt hänvisar man till att PLO har fått stöd från arabstaterna. Det är inte så konstigt att man har fått det stödet, eftersom PLO tillkom på tillskyndan av arabstaterna — den är mycket mer arabstaternas skapelse än det palestinska folkets. Men nog är det märkligt att den svenska socialdemokratiska regeringen godtar som ett uttryck för vem som representerar palestinierna ståndpunkten hos ett antal diktatorer av den mest skiftande politiska färg. Förmodligen tänker man särskilt på att Jordanien har accepterat PLO och därmed inte självt gör anspråk på att företräda sina tidigare invånare, palestinierna på västra stranden av Jordan. Men det innebär ju inte att PLO skulle vara representativt för denna grupp. Det finns inget belägg för detta i form av val eller annat folkligt stöd för PLO bland palestinierna på Västbanken. Däremot har en rad valda företrädare för dessa uttalat sig mot PLO. Den uppmaning som PLO under hot om terror riktade till människorna på Västbanken att bojkotta de lokala val som anordnats under senare år har också blivit ett fullständigt fiasko. Det är inte stora grupper som enligt jordansk lag har rösträtt i dessa val, men av dem som hade rösträtt deltog en stor majoritet i valen trots terrorhoten. Hittills har det i stort sett varit förbluffande lugnt inom de av Israel ockuperade områdena — ända tills nu. Men nu -— efter Arafats framträdande i FN — har det förekommit omfattande oroligheter. Det finns alltså skäl att anta att det stöd PLO fått, bl.a. från Sverige, har bidragit till att stärka dess ställning också bland palestinierna i de ockuperade områdena. Vi har alltså hjälpt till att stärka extremisternas och krigshetsarnas position, och det har ökat spänningen i området, lett till att människor skadats och dödats. Det bör också noteras att PLO:s sammansättning växlar — utan att — Nr 127 det tycks påverka uppfattningen om dess representativitet; ibland är en Fredagen den organisation med, ibland inte. Det är helt konsekvent, eftersom upp 22 november 1974 fattningen om representativiteten bygger på stöd från utomstående stater, inte på folkets egen uttalade mening. Ang. läget i Den svenska regeringens inställning — som den framstått inför världen Mellersta Östern, — har under det senaste året ändrats till arabsidans förmån. Det har do = m.m. kumenterats utförligt i tidigare debatter här i kammaren, och jag upprepar därför inte de synpunkterna. Det är olyckligt att detta skett samtidigt med att vårt beroende av arabstaternas olja har demonstrerats så tydligt. Det är svårt att inte se ett orsakssamband. Det inger inte något förtroende för vår förmåga att föra en självständig oberoende utrikespolitik. Det är i detta perspektiv som omständigheterna kring mötet mellan herrarna Palme och Arafat är så beklagliga. När Sveriges ambassadör i Algeriet säger att mötet har stärkt Sveriges ställning i arabvärlden, och eftersom arabvärlden behärskar oljan och energin så är detta av stor vikt för Sverige — då bekräftar detta visserligen vad som ofta har sagts om herr Edelstam som en ovanlig diplomat som inte förställer sig, men det stärker inte förtroendet för den svenska oberoende utrikespolitiken. Att Yassir Arafat fick träffa Sveriges regeringschef uppfattades som ett stöd för PLO. Det vore orimligt att anta att inte Algeriet insåg det och att det inte var för att uppnå ett sådant stöd, och för att undvika problem på vägen, som man ordnade mötet utan att varsko herr Palme i förväg. Det var en överrumpling; man försatte herr Palme i en tvångssituation, Men herr Palme gör i sina kommentarer allt för att urskulda det inträffade. För algerierna var det inträffade naturligt, eftersom de alltid har PLO med på officiella middagar, säger han. Det inträffade var kanske ”formellt fel”, heter det, men reellt sett gjorde det tydligen ingenting — det är det intryck man får. Vår ambassadör går ännu längre: Det var bra att mötet kom till stånd; Boumédienne gjorde rätt som tvingade oss till mötet, sade han i ett tidningsuttalande. Vilken respekt får andra länder för vår integritet efter sådana uttalanden? Det är ju detsamma som att säga: Fortsätt att överrumpla oss, fritt fram för nya propagandatricks, vi spelar gärna med! I den svenska debatten har hävdats att statsministern, eller i varje fall den svenska utrikesförvaltningen, visste om mötet längre i förväg än vad man låtit påskina. Det har förnekats av herr Palme och UD. Enligt min uppfattning har herr Palme och UD rätt att bli trodda tills bevis för motsatsen framläggs. Jag har alltså uppfattat läget så att herr Palme kategoriskt har dementerat att han kände till Yassir Arafats besök i Algeriet och mötet med herr Palme i förväg — jag bortser då från att han fick meddelandet någon minut innan. Jag har också uppfattat att detsamma gäller för vår representation i Algeriet och för vår utrikesförvaltning i övrigt. Om jag på någon punkt har missuppfattat situationen hoppas jag att herr Palme vill korrigera mig. Herr talman! Låt mig sluta med att tacka statsministern för svaret 159 - inte för svaret på min fråga, för det har han inte givit något, utan för de allmänna synpunkterna på konflikten i interpellationssvaret och i Sveriges tal i FN. Att jag inte instämmer i uttalandena om PLO framgår av vad jag just har sagt. Men herr Palmes tal i dag kan rätta till en hel del missförstånd om Sveriges hållning, som skapats under det gångna året. Det är bra! På en punkt vill jag be herr Palme om en precisering. Herr Palme kritiserar PLO:s våldsmetoder. I samma andetag tar han också avstånd från vad han kallar Israels omfattande vedergällningsaktioner. Självklart kan vi inte acceptera vedergällningsaktioner som är riktade mot oskyldiga civila. Men Israel motiverar sina flygraider med att man riktar dem mot terrorgrupper som har begått våldsdåd inne i Israel, i Maalot, Qiryat Shemona osv., och sedan drar sig tillbaka och slår sig ned inne i flyktinglägren, dvs. grupper som opererar från flyktinglägren. Jag vill sluta med att fråga: Bestrider herr Palme Israels framställning på den här punkten? Vad anser herr Palme då att den socialdemokratiska regeringen i Israel borde göra i stället för dessa raider, när man utsätts för PLO:s terrordåd? Om herr Palme kritiserar, borde han också kunna säga vad han anser borde ha gjorts i stället. Jag vill också upprepa den fråga som andra talare tidigare varit inne på: Det är väl ingen risk för att Sverige lägger ned sin röst eller röstar för en resolution som inte slår fast Israels rätt att leva?

Herr talman! Den enda möjliga utgångspunkten för en varaktig och rättvis lösning av problemen i Västasien eller Mellersta Östern är erkännande av alla folks nationella självbestämmanderätt och nationella rättigheter. Vilket är då det faktiska läget i Mellersta Östern i detta avseende? Det faktiska läget är att över 1 miljon palestinska araber ställts åt sidan och förmenats rätten till självbestämmande och ett människovärdigt liv. För hundratusentals av dem är det nu 25 år sedan de fördrevs från sitt land. Palestinierna för en kamp för sin nationella självbestämmanderätt. Den palestinska befrielserörelsen måste få stöd från alla progressiva krafter. Den kan inte och får inte ställas åt sidan vid någon uppgörelse i detta område av världen. Det var därför helt riktigt att PLO inbjöds att framlägga sina synpunkter i FN-församlingens Palestinadebatt. Det är också riktigt och nödvändigt att den svenska regeringen tar kontakt med och lyssnar till vad företrädarna för den palestinska befrielserörelsen har att anföra. Det är, herr talman, uttryck för en skrämmande trångsynthet när statsminister Palme attackeras från vissa grupperingar därför att han råkat sitta vid samma middagsbord som den man vilken dagarna därefter hade äran att inleda debatten i FN:s generalförsamling. Till rena oförskämdheter sänker sig samma grupper när de här i debatten påstår att regeringens politik i Mellersta Östern-frågan bestäms av oljesituationen.

läget i eget öde och bestämma över sina nationella förhållanden utan iblandning Mellersta Östern, utifrån. Det bör erinras om att konflikten i Mellersta Östern inte till m.m. sitt ursprung är en fråga om motsättningar mellan judar och araber. Dessa folk har tidigare i årtusenden levat sida vid sida utan krigiska konflikter. Det var först när spelet om oljan i Västasien på allvar började som de imperialistiska krafterna satsade både på den judiska reaktionen och på reaktionära arabiska regimer som ett slags gårdvarar för de imperialistiska intressena.

Utan att anlägga detta betraktelsesätt kan man inte förstå vad som hänt och vad som händer i Mellersta Östern. En mycket hård och bitter kamp rasar som vi vet i detta område. Israel har upprepade gånger gått till militärt angrepp mot sina arabiska grannar. För varje gång har anspråken på nya territorier vuxit. Omfattande områden med stor befolkning hålls nu ockuperade. Israel söker använda sig av formuleringen om rätten till säkra och erkända gränser för att stanna kvar på områden som erövrats i krig. Denna formulering, som också använts av statsminister Palme i hans interpellationssvar, rymmer alltså en rad problem vilket öppet bör påpekas och erkännas. Israel har också hela tiden trotsat Förenta nationerna och dess upprepade beslut om hur freden skall återställas i Mellersta Östern. Den arabiska befolkningen inom av Israel behärskat område utsätts för en förnedrande behandling. En rad terroraktioner har förekommit mot civil befolkning. Detta måste bestämt fördömas liksom också de terroraktioner som utförts av olika grupper inom den palestinska motståndsrörelsen. Individuella terrorhandlingar leder lika litet som krig till någon lösning av problemen. Det gäller både flygplanskapningar och hot eller våldsdåd mot gisslan. Sådana dåd utnyttjas av och gynnar i själva verket reaktionen. Om ett folk är förtryckt så kan det aldrig vinna sin frihet genom att förhindra ett annat folk att utöva sin nationella självbestämmanderätt. Den satsen gäller också på förhållandet mellan de palestinska och judiska folken. Rätten att bestämma sitt eget nationella öde måste gälla alla folk och vara odelbar. Men alla vet att det möter mycket svåra problem att i praktiken tillämpa denna sats på situationen i Mellersta Östern. Statsminister Palme rörde vid den svåra frågan när han sade, att många människor i det ena liksom i det andra folket ser på samma stycke jord 161 som en del av sitt nationella hem. Och detta har en direkt motsvarighet också i synen på de konkreta jordstyckena. Hundratusentals palestinier anser sig fördrivna inte endast från sitt land, utan från den jordbit de ägt och brukat. Detta är självfallet en mycket svår situation att lösa. I vilken statlig form den nationella självbestämmanderätten både för det palestinska och för det judiska folket slutligen kan komma att säkras är mycket svårt att säga. Det kan ske på olika sätt. Folkens egen vilja måste här vara avgörande. Staten Israel är i dag en realitet i Mellersta Östern.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 Sett i ett historiskt perspektiv förefaller det icke möjligt att grunda stabila statsbildningar på den ena eller andra religiösa uppfattningen, det må vara judaism eller islam. Andra gemensamma faktorer brukar ligga som grundval för de nationella staterna. Personligen har jag den uppfattningen att en varaktig lösning av problemen i Västasien knappast är möjlig annat än inom ramen för en mångnationell statsbildning. Men detta kan ligga långt borta. Och det är, det vill jag än en gång understryka, varje folks rätt att självt avgöra sin existensform och sitt öde.

Herr talman! Det är ingen överdrift att säga att situationen i Mellersta Östern i dag är det största hotet mot världsfreden. Larmrapporter om krisstämningar i området når oss snart sagt varje dag. Skall vi sätta tilltro till dessa rapporter tycks kriget kunna bryta ut vilken dag som helst. Ingen torde här med säkerhet kunna förutsäga ens den närmaste tidens utveckling, än mindre de långsiktiga perspektiven när det gäller situationen i Mellersta Östern. En orsak till oron — det har inte nämnts i dagens debatt — är att Syrien i motsats till Israel hittills inte visat några tecken på villighet att förlänga mandatet för den FN-styrka som är förlagd i buffertzonen i Golanbergen. Vid månadsskiftet november-december utgår tidsfristen. Skulle Syrien vägra att förlänga mandatet ökas utan tvivel i hög grad riskerna för ett krigsutbrott. I viss mån gäller detta också om Damaskus för att acceptera en förlängning ställer vissa militära och eller sammankallande inom kort av den ajournerade konferensen i Geneve om Mellersta Östern. Det förefaller t.o.m. som om de syriska ledarna dröjer med sitt besked till sista minuten för att på så sätt vidmakthålla någon form av nervkrig som ingår i konfliktspelet. Ökad militär beredskap på båda sidor ökar också spänningen. Man får hoppas att frågan i varje fall kommer att lösas på så sätt att FN-styrkan blir kvar. Dess effekt kan man diskutera, men jag kan dock konstatera att den har haft en dämpande inverkan på stridande parter. Att den frågan kan lösas är av största betydelse: Statsministern har gett en utförlig beskrivning av sin bedömning av situationen i området. I stora delar kan jag ansluta mig till den bedöm = Nr 127 ningen. Läget är fortfarande spänt, men intensiva ansträngningar görs Fredagen den för att åstadkomma en rättvis och varaktig fred i området på grundval 22 november 1974 av resolutionen 242 år 1967 som har nämnts tidigare här. På centerns sida har vi vid upprepade tillfällen konstaterat att ingen Ang. läget i lösning av problemen är möjlig som inte inkluderar palestiniernas framtid. — Mellersta Östern, Vad som i detta land och internationellt har skett under de senaste åren — m.m. är att denna insikt vunnit spridning. Det är alltså inte fråga om någon förändring av Sveriges neutralitetspolitik. Det innebär inte att världsopinionen eller någon annan opinion i något avseende skulle acceptera de våldshandlingar som utförs och har utförts av palestinska gerillagrupper i Mellersta Östern eller på andra håll i världen. Tvärtom, dessa våldshandlingar fördöms av alla. De är inte i något avseende ägnade att påskynda en fredlig utveckling. Och ännu mindre är de ägnade att hjälpa palestiniernas sak när situationen i Mellersta Östern, som vi hoppas, i en framtid kan regleras. Det har konstaterats att palestinierna har fått eller av många anses ha fått en identitet, och det tycker jag är till fördel. Det står i regeringens deklaration här i dag att Palestinaproblemet ”har sin bakgrund i djupa tragedier och lidanden för alla de folk som bebor detta område och rymmer en historia av stormakters spel med folkens intressen och rättigheter”. Detta är säkerligen riktigt, men uttalandet kan möjligen föra dithän att man tror att detta inte har pågått någon längre tid. I själva verket är det ju inte en situation som har varat i hundratals år utan man får gå över tusentalet år tillbaka för att komma fram till var konflikten egentligen började. Det har förts otaliga debatter i Förenta nationerna, oftast under två tre veckors tid och så häftiga vid vissa tillfällen att ordföranden fått avbryta dem. Men man har tyvärr inte kunnat komma till något resultat. När Israel blev stat 1948 var Sovjetunionen om inte den första så i varje fall en av de första nationer som erkände staten Israel. Sovjetunionen var t.o.m. före Storbritannien som då absolut ville lämna mandatet. När det gäller att bedöma bakgrunden till palestiniernas identitet kan jag konstatera att dessa grupper under alla tidigare debatter i Förenta nationerna inte benämnts annat än ”arabflyktingarna från Palestina”. Det hela diskuterades som en flyktingfråga och inte i någon annan form. Nu är det konstaterat att den största delen av de människor som förr kallades flyktingar inte kan kallas flyktingar i egentlig mening. Medelåldern bland dessa människor är inte särskilt hög — den situation de lever i befrämjar knappast hög ålder - och en mycket stor procent av palestinierna har aldrig varit i Palestina. Många är så pass unga att de inte minns något av flykten och en mycket stor del av de 1,5 miljonerna palestinier är födda i flyktinglägren. Man räknade inte med att fler än 700 000 flydde år 1948. 163 Sveriges strävan har hela tiden varit att försöka bidra med konstruktiva förslag för att åstadkomma en lösning på Mellanösternproblemen. Det har framhållits här av statsministern och förtjänar att återigen understrykas. Vi stöder den i resolution 242 angivna principen att Israel måste lämna tillbaka territorierna, men samtidigt måste vi konstatera att Israels krav på fasta och bestämda gränser skall respekteras. Mot den här allvarliga bakgrunden tycker jag att det är skäligen ointressant vilken politisk ställning en person har som statsministern ätit middag tillsammans med. Det händer väl både mig och andra att vi under middagar sammanförs med människor som är av annan politisk uppfattning än vi själva. Jag kan inte förstå att man skall bli kritiserad för att man äter middag med någon. Jag tycker att den här frågan har tagits upp till en dignitet i debatten som den knappast är värd. Det behöver inte påstås att man ändrat politisk ståndpunkt därför att man är tillsammans med någon vid en politisk middag; även om personen är av den världspolitiska betydelse som Arafat har nu vill jag inte tillmäta det en sådan vikt som man gjort. Den där middagsätardebatten är, enligt min uppfattning, tämligen torftig och ointressant mot bakgrund av vad själva sakfrågan gäller: Israels rätt att leva inom säkra och erkända gränser och hänsyn till berättigade palestinska krav på eget land. Detta är så betydelsefullt att man inte i debatten borde höja frågan om middagssällskap till en sådan nivå som man gjort här i dag och ännu mer i tidningarna. De krav som jag nämnde - Israels rätt att leva inom säkra och erkända gränser och hänsyn till berättigade palestinska krav på ett eget land — är enligt min uppfattning inte oförenliga. De går självfallet inte att förena med kravet på ett återupprättat Palestina inom 1946 års gränser, eftersom en sådan lösning innebär att staten Israel utplånas. FN:s delningsplan från år 1947 går inte att återupprätta, och det kan i dag ifrågasättas om det ens vore klokt att försöka göra någonting sådant. Däremot är det klart, som jag har sagt tidigare, att Israel måste efterleva FN-resolutionen 242 från 1967 och dra sig tillbaka från ockuperat territorium. En sådan eftergift från Israels sida borde ge öppningar för att garantera palestinierna rätten till ett eget liv, men det kräver i sin tur eftergifter från Israels arabiska grannar och därutöver att palestinierna släpper kravet på ett återupprättat Palestina inom 1946 års gränser. Det är här fråga om eftergifter från alla sidor, och det har sedan mycket lång tid tillbaka varit den svenska ståndpunkten i de tal som hållits i Förenta nationerna. Det är inte så enkelt att säga hur en lösning skall åstadkommas. Skall de teoretiska fredsplanerna tillföras någon realism måste de, såvitt jag förstår, paras med internationella garantier plus avtal mellan de direkt inblandade. Det måste vara avtal av ekonomisk och politisk natur, som garanterar samarbete inom hela regionen och som är ämnade att på sikt sudda ut det snäva revirtänkande som i dag försvårar överenskommelsen. Gemensamt utnyttjande av hela områdets resurser, stopp för vidare supermaktsinblandning, ekonomiska och politiska sam arbetsavtal bör dras fram i rampljuset som viktiga byggstenar i skapandet — Nr 127 problemet, som är en kärnpunkt i Mellanösternkonflikten, kan inte få 22 november 1974 en varaktig lösning utan att både israelerna och palestinaarabernas in tressen tillgodoses. Ang. läget i Statsministern redogjorde för alla de svenska insatser som gjorts. Jag Mellersta Östern, har givetvis ingen befogenhet att tala för svenska folket eller ens för — m.m. någon annan grupp, men jag är helt övertygad om att jag uttalar en riktig förmodan om jag säger: Kan konflikten lösas, så är säkerligen svens ka folket villigt att ge all hjälp, både ekonomiskt och på annat sätt, för att bygga upp freden i denna del av världen.

Herr talman! Det har varit en lång debatt, som sträckt sig över hela dagen. Det hade varit mycket frestande att något ta upp även de inlägg som förekom under förmiddagen, inte minst det som man skulle kunna kalla en Bohmandoktrin, nämligen att det icke är förenligt med svensk utrikespolitik att kritisera kapitalismen. Men jag skall avstå från det - vi får väl andra tillfällen — och hålla mig till inläggen om Mellersta Östern. Det har från något håll uttryckts missnöje med att jag inte givit detaljerade svar på den stora mängd av olika frågor som ställts. Förklaringen till detta är enkel. Jag har i mitt interpellationssvar givit en principiell redovisning för den svenska regeringens syn på huvudfrågan, läget i Mellersta Östern. Inom ramen för det svaret finns svar på flertalet av de frågor som ställts, i varje fall om de har en principiell aspekt. Men jag är naturligtvis villig att, när de nu tagits upp igen, beröra de olika synpunkter som framförts. Herr Wijkman har varit mycket intresserad av omständigheterna kring sammanträffandet med PLO-ledaren Arafat. I samband med mitt besök i Algeriet arrangerade algeriska regeringen en officiell middag för den svenska delegationen. Till denna hade i enlighet med algerisk praxis vid officiella middagar inbjudits bl.a. den diplomatiska kåren samt representanter för olika befrielserörelser som FRELIMO, MPLA och andra samt också representanter för PLO. Detta visste vi, eftersom det varit praxis när t.ex. Willy Brandt och andra statsmän varit där. Strax före middagen informerades jag om att PLO-representanten skulle bli organisationens ledare Arafat, som på väg till FN-sessionen om Palestinafrågan mellanlandat samma eftermiddag i Alger för konsultationer med den algeriska statsledningen. Min grundsyn är den att det är värden som bestämmer vilka gäster som skall inbjudas. Jag har av det skälet inte haft någon anledning att värdera valet av gäster. Det har i den svenska pressen påståtts att jag inte har talat sanning och att jag i själva verket skulle varit helt informerad ett eller flera dygn i förväg om utseendet av gästlistan för denna middag. I uppseendeväckande, stort uppslagna artiklar har jag beskyllts för att tala osanning. 165 Vad man än må säga om det, tycker jag det var osedvanligt dumt om man nu ville ägna sig åt personförföljelse, eftersom det hela skedde inför öppen ridå. Ett antal hedervärda svenska ämbetsmän och journalister kunde se exakt hur det gick till. Därmed skall jag inte ytterligare beröra den saken; möjligen kan det bli för sådana som är intresserade av tryckfrihetsrättsliga aspekter. Jag blev till ytterlighet förvånad när herr Siegbahn spann vidare i bästa Expressenstil. Om jag hörde honom rätt gjorde han gällande dels att jag sedan länge hade avtalat om ett hemligt möte med PLO eller med Arafat, dels inget mindre än att den svenske ambassadören skulle ha stått på plattan och tagit emot Arafat. Om det första kan jag direkt säga att det är lögn. Om det andra kan jag, tillsammans med åtminstone 20 andra personer, konstatera att vid tidpunkten för herr Arafats landning torde herr ambassadören Edelstam ha varit med mig i staden Tizi-Ouzo i Kabylien, som ligger på ett betryggande avstånd från Alger. Detta kunde alla medresande journalister och delegater konstatera. Det är alltså rätt fantastiskt att herr Siegbahn — även med hänsyn till hans stora protokollära intressen — kan finna det värt att stå i kammarens talarstol och prångla ut sådana eländiga rykten. Det är flera som har frågat om herr Edelstams uttalanden. Jag har bara fått ett telegram från herr Edelstam, som säger att han som kommentar till mötet uttalät som sin personliga mening att han inte kunde finna att mötet var till någon skada, eftersom Sverige måste intressera sig för Palestinafrågan som medlem i säkerhetsrådet från 1975. Herr Ahlmark har velat att jag skulle redogöra för mina kontakter med president Boumédienne och herr Arafat vad avser konflikten i Mellersta Östern. En mycket stor del av de överläggningar jag hade med president Boumédienne berörde just Mellersta Östernproblemen. Jag vill understryka att vi alla som var med betraktar det som utomordentligt värdefulla överläggningar. Den algeriske .presidenten redogjorde, naturligtvis med skärpa men också med klarhet, utan några övertoner för arabländernas principiella syn på Israel och Palestinafrågan. Jag redogjorde för hur den svenska regeringen ser på problemet. Det förekom inga presskonferenser där nere men det finns i Dagens Nyheter ett, såvitt jag förstår, alldeles utmärkt referat av vad jag har sagt beträffande Israels rätt att existera vid samtalen med presidenten. Jag hade ett mycket kort samtal med PLO-ledaren Arafat. Jag har sagt till pressen att han gav uttryck för en icke extrem ståndpunkt i de mycket korta samtal vi hade, och det var en korrekt information. Det kan ju aldrig vara något slags belastning att bara tala om för pressen vilken ståndpunkt han gav uttryck för. Över huvud taget anser jag det vara utomordentligt värdefullt att vi har denna kontakt med arabländernas ledare. Å ena sidan har de den principiella inställningen — och vi kan inte begära att de skall kunna rucka på den utan vidare — att detta är ett område av världen där raserna och religionerna har levat sida vid sida i tusentals år och att de därför Nr 127 med yttersta skärpa har motsatt sig staten Israels tillkomst. Men å andra Fredagen den sidan inser de att det finns praktiska realiteter som man måste ta hänsyn 22 november 1974 till. Den dialogen har jag fört med många arabledare, och jag kommer att fortsätta att göra det. I all blygsamhet kan det vara ett bidrag till — Ang. läget i freden. Mellersta Östern, Här har förekommit ett väldigt exercerande av vad som skall stå eller m.m. icke stå i en kommuniké. I allmänhet har man en minsta gemensam nämnare, när man inte har identiska uppfattningar i frågor. Ur min synpunkt sett är Algerkommunikén helt tillfredsställande av det skälet att det finns en klar hänvisning till FN:s roll och ansvar i området. Däri lägger jag att FN bär ansvaret för bildandet av staten Israel. Herr Siegbahn var inne på vad som kan vara innebörden i uttrycket arabernas legitima intressen. Det var ett uttryck som jag personligen för första gången använde den 15 juni 1967, när jag fann anledning att för ett ungdomsmöte i Eskilstuna framhålla att arabfolken ju också har legitima intressen i området. Därmed menar jag att nationellt självbestämmande — rätten att också leva inom säkra och erkända gränser — är det viktigaste. Det finns ett stort referat i Dagens Nyheter från i fjol, när jag talade i S:t Tomaskyrkan. I stora rubriker står att både Israel och araber har legitima intressen. Jag har sagt att vi måste ha klart för oss att de arabiska folken har sina legitima intressen: Det är folk som i många århundraden —- och ännu mycket längre — har blivit utnyttjade, utsugna av de rika västerländska nationerna, och som utsatts för förödmjukelser och angrepp mot sin självkänsla. Även om vi har svårt att förstå när de ute i världen begår fullkomligt meningslösa terrordåd, måste vi söka förstå att grogrunden för detta är förtvivlan och bitterheten hos ett folk som inte längre har något hemland. — Det har jag talat om i många år. Detta var de direkta frågorna. Sedan gällde det ett citat ur en tidning om mötet med Arafat. Det är en hård sammanträngning av en lång intern briefing som jag gav, och det återkommer jag till senare. Jag skall nu ta upp ett par problem som har förekommit i sammanhanget. Det ena gäller inställningen till terror. Det fanns en liten antydan hos en av talarna — herr Ahlmark — att jag skulle ha något slags brist på avståndstagande till terroraktioner. Jag vill på det bestämdaste säga ifrån på den punkten. Får jag citera mig själv, så sade jag i synagogan här i Stockholm efter Mänchenmassakern: ” Våldet innebär i sig en förnekelse av människovärdet. Det är viktigt att vi tar avstånd från våldet. Det är lika viktigt att vi försöker befria människorna från det elände varur våldet och desperationen spirar.” Det sade jag alltså i synagogan här i staden. Och i somras — om jag får citera det — hade jag en debatt i tidningen Femina där jag angreps av en författare som ansåg att man inte kunde vara antiimperialist fläckvis. Det räckte inte att stödja PRR eller FRE LIMO eller det palestinska folkets politiska krav - man måste också 167 stödja terrorn som kampmedel, och han exemplifierade det med mordet på de egyptiska barnen i Kiryat Schmone. Om man inte var beredd att stödja detta var man egentligen imperialist. Jag sade då att det föll inte vederbörande in att slutsatsen i stället kan bli: Den som anser sig böra bekämpa imperialismen genom överlagt mord på oskyldiga barn har redan förlorat mycket. Han har med sina medel förnedrat den idé han säger sig företräda. Han har tappat kontakten med vanliga människors föreställningsvärld.

För visst skall vi bekämpa imperialismen, men för detta ädla syfte skall vi aldrig stå upp till applåd för vederstyggligheten.

Det är ett farligt resonemang. Jag har mött det i diskussioner med araberna, där de säger: Men vad skulle dessa stackars palestinier ha gjort i stället? Världsopinionen hade totalt glömt dem. Här måste de med dessa kapningar och annat äntligen göra sig uppmärksammade. Jag godtar inte det resonemanget, för de aktioner som genomförts kan aldrig. rättfärdiga det mål som man når. Herr Evert Svensson talade om att han varit i ett flyktingläger som var totalt sönderslaget. Och de barn som dödas vid flygräderna är också människor. Det kan icke rättfärdigas. Det kommer jag att fortsätta att ta avstånd från, för annnars driver vi oss själva in i denna våldets och terrorns onda cirkel, och det får inte ske. Sedan riktade herr Ahlmark något slags kritik mot mig för att regeringen skulle ha ändrat inställning till Israel. Han citerade i sammanhanget från ett tal som jag höll under Israels självständighetsdag 1967 här i Stockholm, och det citatet är jag beredd att stå för. Jag har vid alla tillfällen ställt upp bakom Israels rätt att existera som självständig stat. Men det är en sak att identifiera sig med Israels rätt att leva och överleva som nation, en annan sak är att identifiera sig med Israels politik i olika skeden. Det har vi inte gjort. Och jag vill i sammanhanget påpeka att Östen Undén kallade Suezaktionen för en ödesdiger dårskap. Det hade han som utrikesminister helt klart för sig, och det är den hårdaste Nr 127 kritik som riktats mot den israeliska politiken.

Jag Ang. läget i anser nämligen att från den styrkeposition som Israel då befann sig i Mellersta Östern, skulle man ha visat betydligt större kompromissvilja och initiativkraft — m.m. för att nå fram till en lösning. I själva verket innebar ett dröjsmål med detta ett starkt hot mot Israels framtid. Den positionen har inte ett dugg med oljekrisen att göra. På något sätt är det litet ”töntigt” när herr Wijkman och några andra står här och försöker göra gällande att den svenska regeringen börjat ändra ståndpunkt i samband med oljekrisen. Det är alldeles fel. Jag kan i sammanhanget berätta att jag efter ett möte i London förra året fick ta emot ett särskilt tack från Israels dåvarande premiärminister för att vi intog samma ståndpunkt både före och efter oljekrisen. Vi kan inte blanda ihop de här sakerna. Vad vi nu diskuterar är en principfråga, nämligen hur vi skall arbeta för freden. Men det råder på sätt och vis ganska stor enighet ändå i denna debatt. Det har förekommit mycket litet av brandtal mot den svenska regeringen och vår ståndpunkt. Den har man i allmänhet ställt upp bakom, även de mest kritiska. Däremot har vi i eftermiddag hört många brandtal mot PLO, som har beskyllts för att bestå av extremister. Utgångspunkten är denna. Vi anser alla att det finns ett palestinskt folk och att detta folk bör ha nationella rättigheter. Men vad är ett folk? Jo, ett folk är ju inte någon abstraktion, någonting teoretiskt. Ett folk består ju av människor av kött och blod, med känslor, drömmar och förhoppningar om framtiden. Och om vi anser att det finns ett palestinskt folk, så måste vi ju på något sätt träda i kontakt med det folket. Och då uppstår frågan: Är PLO representativt? Jag har bara konstaterat att PLO erkänns av alla arabiska stater. Vi vet inte om PLO är den enda representanten för palestinierna — det är riktigt att de inte haft möjlighet att anordna val eller dylikt. Men vi konstaterar att PLO erkänns av alla arabiska stater. Vi konstaterar vidare att denna organisation uppenbarligen representerar någon del av det palestinska folket och enligt vad man kan läsa i pressen har växande stöd. Före Rabatmötet kunde man möjligen säga som Israel, att palestiniernas problem fick lösas vid samtal mellan Israel och kung Hussein av Jordanien. Nu har Hussein frånsagt sig ansvaret för palestinierna — såväl dem som bor på Västbanken som dem som bor på Östbanken, i nuvarande Jordanien.

Det är inte särskilt omstörtande att vi säger detsamma — det har många andra länder, bl.a. Frankrike och Västtyskland, också gjort. Vi kan ju inte säga att 169 det är Israel som skall bestämma hur palestiniernas identitet skall utformas. Det vore orimligt. Då uppstår frågan: Om man efter alla de brandtal, som här har hållits mot PLO, inte anser att man kan ha någonting med PLO att göra, vad är då alternativet? Ingen av talarna här har redovisat vem som i stället skall vara palestiniernas företrädare, om man nu så långt man kan skall följa arabstaternas uttalanden och inte säga att Israel, som ändå de facto är motståndare, skall utpeka vem som skall företräda palestinierna. Man kan invända att PLO är en sällsynt extrem organisation, som man inte bör ha att göra med. Herr Ahlmark drog t.o.m. in Adolf Hitler i sammanhanget. Han sade: Med Adolf Hitler trodde man sig kunna samtala, och se hur det gick! Detta är det s.k. Mänchensyndromet, om vilken historikern Arthur Schlesinger skrivit en utomordentligt intressant studie. Det är riktigt att det var en felbedömning att samtala med Hitler. Men detta faktum har sedermera använts för att i åratal förhindra dialog och samtal i många frågor och på många håll i världen där den historiska parallellen inte höll. på Parisförhandlingarna om Vietnam! Därför är det så oerhört farligt med historiska paralleller av den typen, när man inte har någon säker indikation. Jag har heller ingen anledning att ge någon orlovssedel för PLO. Jag säger bara att man skall ta fasta på de antydningar till en kompromissvilja som finns. Herr Siegbahn sade att PLO skall tala om att de ger upp allt innan man kan börja förhandla med dem. Men vad vi har anklagat Israel för är ju just att Israel inte var berett att före en förhandling säga att man var beredd att avstå från de ockuperade områdena. Det var det Jarringförhandlingen körde fast på. Det visar sig att det är oerhört svårt att göra det. Man måste skapa möjligheter att få ett samtal, en dialog i gång.

Jag vill säga till herr Olle Svensson i Eskilstuna att vi självfallet skall ha kontakter med Israel. Vår utbildningsminister har just varit där nere, Israels utrikesminister Allon är inbjuden hit, och vi kommer säkert att ha regelbundna kontakter på partiplanet. Men just när jag kom hem via Paris var det stora samtalsämnet där ute i Europa frågan: Kommer ett krig att bryta ut i Mellanöstern under de närmaste dygnen? Det fanns en oerhört allvarlig rädsla härför. Det må förlåtas mig att när jag kom hem och läste dessa eländighetens rubriker om klockslaget, informationen om Arafats uppdykande på middagen osv. så gjorde detta ett makabert intryck på mig — det låg verkligen vid sidan av de stora ödesfrågorna! — Nr 127 Jag vill rikta ett varmt tack till de två första talarna, Evert Svensson Fredagen den och fru Jonäng. Broderskapsrörelsen har gjort en utomordentlig insats 22 november 1974 för att i ödmjukhet försöka ta reda på hur människorna ser på situationen där nere. Jag kan alls inte förstå herr Wijkman, som beskyllde fru Jonäng = Ang. läget i för naivitet därför att hon talade för fred, när alternativet är krig. Det — Mellersta Östern, är i så fall en mycket tilltalande naivitet, som vi bör slå vakt om! Skall — m.m. freden bli en möjlighet, måste den grundas på kontakter, på en dialog, och att undvika alltför krigiska uttalanden. I stället gäller det att försöka hitta de sköra trådar på vilka en väv kan byggas. Den svenska ståndpunkten bör enligt min mening vara fullkomligt klar. Vi har ju inga intressen i området, vare sig politiska eller ekonomiska eller andra intressen av någon avgörande betydelse. Däremot har vi en lång historia av mödosamt arbete för fred och försoning bakom oss. Man kan visserligen säga att Folke Bernadotte, Dag Hammarskjöld och Gunnar Jarring var FN-tjänstemän när de arbetade där, och man kan säga att de tusentals soldater och observatörer som arbetat i området också var FN-tjänstemän när de arbetade där.

Jag tror att i ett sådant arbete har vi stöd av en helt överväldigande svensk opinion.

Fru talman! Jag tror också, herr Palme, att regeringen och oppositionen har stöd av en överväldigande svensk opinion i arbetet för fred i Mellersta Östern. Men vad vår debatt här har gällt är ju: Hur bidrar vi till en sådan fredlig utveckling? Hur stimulerar vi en dialog? Hur undviker vi att i stället stödja de mest extrema i konflikten? Först skall jag bara ta upp några av de mindre viktiga saker som herr Palme svarade mig med. Han hade haft långa samtal med president Boumédienne och där framfört den svenska regeringens uppfattning om Mellersta Östern. Det har jag utgått från hela tiden. Vad jag har beklagat är att man inte i den gemensamma kommunikén har slagit fast att en förutsättning för en fredlig lösning är Israels rätt att existera. Nu säger herr Palme att man i kommunikéer brukar ha med ”den minsta gemensamma nämnaren”. Det betyder ju i praktiken att den arabstat med vilken man utfärdar en kommuniké har ett slags vetorätt mot de synpunkter som enligt vår mening är nödvändiga om man skall uppnå en rättvis och fredlig lösning av konflikten i Mellersta Östern. Hänvisningen i kommunikén till FN är självfallet inte detsamma som att kräva 171 att Israels rätt att leva inom säkra och erkända gränser blir en del av en politisk uppgörelse. Det gläder mig mycket att statsministern nu säger att hans uttalande om att Arafat inte angav några extrema lösningar inte syftade på något annat än precis vad Arafat sade till herr Palme i detta samtal. Men förstår inte statsministern, att gör man sådana uttalanden skapar man ett intryck av att man tror att det är vad PLO-ledaren står för? PLO har ju ett program, som herr Palme naturligtvis känner till vid det här laget, och som innebär att majoriteten av judarna i Mellersta Östern skall sändas bort från området tillbaka till de länder som de kom ifrån. PLO anser att Israel skall krossas i krig, att terror är kärnan i befrielsekampen, att Palestina skall bli arabiskt. När man har sett Arafats alla övriga bombasmer, t.ex. om segerns generation som skall nå havet och Tel Aviv och andra sådana deklarationer, uppfattas naturligtvis herr Palmes uttalande som litet ursäktande eller som ett försök att dölja vad Arafat står för. Det glädjer mig när statsministern säger att han också i dag kan stå för orden den 15 maj 1967. Men då tycker jag att herr Palme någon gång i egna anföranden skall uttala de orden och inte bara säga när han får dem upplästa för sig, att ”jag vidhåller det, det var riktigt”. Varför inte själv säga i något tal som statsministern håller att Israels tillblivelse ”är viktig också för mänsklighetens utveckling över huvud taget” och ”den känslan av sympati, som strömmar emot er från så många håll, den har väl att göra med många ting, den har att göra med den välvilja, som man alltid känner för den lilla nationen, som vill hävda sin rätt att själv forma sitt öde”. Det är bra att herr Palme säger att han tycker detsamma i dag. Men säg det själv någon gång med egna ord! Det skulle mottas med värme och tacksamhet av stora delar av det svenska folket. Herr Palme säger att ”vi identifierar oss inte med Israels politik i alla avseenden och i alla skeden”. Nej, det tycker jag är alldeles riktigt. Varför skulle vi göra det? Vi skall inte identifiera oss så med något lands politik. Det finns åtskilligt i Israels politik mellan åren 1967 och 1973 som man kan diskutera. I boken ”Det hatade Israel” kritiserar jag t.ex. Golda Meirs och hennes generations uppfattning om palestinier, när hon säger: ”Vilka är palestinier? Det finns inget palestinskt folk.” Det kan vara naturligt för dem som kom till Mellersta Östern i början av 1900-talet att uppleva läget på det sättet. Men det lägger ju inte grunden till en fredlig lösning där palestinierna får nationellt självbestämmande på eget territorium. Det har jag sagt i en rad artiklar och uttalanden och i den här boken också. Så vi är alltså alldeles överens om att man inte skall ”identifiera sig” med Israel i alla detaljer. Däremot skall man naturligtvis identifiera sig med Israels intresse så långt att landets rätt att leva och försvara sig ständigt skall understrykas som en självklar utgångspunkt för en politisk lösning. Sedan till det här med PLO:s representativitet! Det är en komplicerad diskussion. PLO erkänns av alla arabstater, säger herr Palme. Ja, det Nr 127 är sant. Men vi skall komma ihåg att alla dessa arabstater är diktaturer. Fredagen den Ingen av dem har en demokratiskt vald ledning. Och det är inte givet 22 november 1974 att man skall utgå ifrån att en rörelse är representativ därför att ett antal diktaturer säger det. Ang. läget i Det finns andra palestinier, t.ex. de som i kommunalvalen på Väst Mellersta Östern, banken är valda enligt den jordanska vallagen. Det finns en hel rad sådana — m.m. kommunfullmäktige och borgmästare. Vem har sagt att dessa kommunfullmäktige och borgmästare på Västbanken är mindre representativa än PLO, som inte är vald av någon? Det var visserligen inga demokratiska val på Västbanken — kvinnorna hade inte rösträtt och inte heller majoriteten av de vuxna männen, eftersom man tvingades följa den jordanska vallagen som inte är demokratisk. Men de är ändå valda av betydligt fler än vad PLO-ledningen är. Och om man står inför olika grupperingar av palestinier: Varför då välja den mest extrema gruppen? Varför säga att PLO är den mest auktoritativa och representativa gruppen? Israel skall inte bestämma hur palestinierna skall utforma sin identitet, säger herr Palme. Jag håller helt med honom om det. Vad Israel skall anlägga är krav utifrån sina egna säkerhetspolitiska intressen. Det får ju inte bli en PLO-stat på Västbanken som används som bas för nya angrepp mot Israel. Jag hoppas att statsministern helt håller med mig på den punkten. Detta är självfallet ett legitimt intresse från Israels sida. Men hur man i övrigt väljer sitt styrelseskick och sin regering skall naturligtvis palestinierna själva avgöra. Det tragiska är att de icke själva blivit tillfrågade i något enda sammanhang utom i kommunalvalen på Västbanken. Herr Palme talar om ”alternativlöshet”. Jag kan tänka mig att folkomröstning eller val i någon form, på t.ex. Västbanken eller i Ghaza, kan vara ett rimligt sätt att utröna befolkningens vilja och intressen. Jag inser självfallet svårigheten, och jag kan tänka mig att Förenta nationerna skulle spela en stor roll vid en sådan omröstning. Men jag tycker att det är ett rimligare sätt än att bara plötsligt säga att PLO är representativ för arabstaterna. Det är helt godtyckligt. Det herr Palme sade om Hitler var en missuppfattning. Jag pekade på två linjer i historien. Å ena sidan den största framgången för tanken att makt ger ansvar: demokratins framväxt i främst Västeuropa. Å andra sidan den största katastrofen när man resonerade på det viset i ett annat läge: hur Hitler förintade sina motståndare i Tyskland. Därefter sade jag uttryckligen att jag icke likställde någon part i Mellersta Östern med något av de historiska exempel jag hade anfört. Däremot måste man ställa frågan hur t.ex. en organisation troligen kommer att utnyttja ny makt -— till ökat ansvar eller till förnyad kamp mot fienderna? Någon parallell med Hitler var det alltså inte fråga om, och det kommer klart att framgå av protokollet. Statsministern säger att alternativet till regeringens linje är krig. Nej, Olof Palme, vi har inte alls förordat någon sådan typ av alternativ. Den 173 kritik som jag har gett uttryck för är tvärtom att om man stimulerar de mest extrema i PLO ökar risken för krig. Om man inte kräver att Israels rätt att existera skall stå i de kommunikéer man utfärdar gemensamt med arabstater, får man i arabvärlden inte tillräckligt klart för sig var Sverige står. Om man genom uttalanden skapar illusioner om PLO:s och Arafats avsikter, har man inte bidragit till fred utan snarare till en tragisk utveckling. Genom vårt stöd till PLO i omröstningen i Förenta nationerna har vi gett PLO-ledarna chans att inför hela arabvärlden öka sin styrka. Därmed minskar stödet för dem som står för en fredlig lösning. Alternativet är alltså att satsa mer på dem som vill fred och mindre på dem som ständigt säger att de vill krig. Jag vill därför uppmana statsministern: Slå vakt om Israels självklara rätt att leva innanför säkra och erkända gränser! Arbeta för en lösning av palestiniernas nationella anspråk i form av en stat eller del av en stat bredvid Israel och i fred med Israel. Men stöd aldrig de grupper som förklarar att Israel måste försvinna. Rösta inte för de förslag och de organisationer som vägrar godta Israels existens. Stimulerar man de mest extrema bidrar man till en utveckling som snabbt kan föra Mellersta Östern till ett nytt krig.

Fru talman! Jag apostroferade statsministern i mitt första anförande i anslutning till vad han sagt om hur väsentligt det är att arbeta för fred och försoning och hur viktigt det då är att upprätthålla förtroendefulla kontakter med alla parter. Jag bedömer det som mycket positivt vad statsministern här sade om att det är värdefullt med kontakter med arabledarna. Statsministern fullföljer där traditionerna från Tage Erlander. Inför TCO-kongressen 1967 framhöll Tage Erlander att det var viktigt att slå vakt om den israeliska staten då den hotades. Det var ett viktigt uttalande inför svensk opinion. Statsministern nämnde sina samtal med den algeriske presidenten. Det är betydelsefullt att även den svenska uppfattningen kommer till tals när man sammanträffar med arabledarna. Enligt ett referat av Sven Svensson i Dagens Nyheter underströk Olof Palme ”att den svenska opinionen har tagit stark ställning till förmån för det israeliska folkets rätt till säkra och trygga gränser. Förföljelsen av judarna genom århundradena och utrotningen av judarna under andra världskriget har i Sverige skapat en stark stämning till förmån för den judiska befolkningen. Dessutom inns det ett historiskt och kulturellt arv, som betyder mycket för den svenska opinionen.” Så skriver Sven Svensson i sitt referat. Jag förstår inte riktigt att herr Ahlmark inte uppfattat betydelsen av att detta sades just i Alger, av den svenska statsministern på besök i främmande land. Men jag tog också upp frågan om kontakterna med de israeliska ledarna. Jag vill gärna säga att jag har klart för mig att det förekommer kontakter mellan de socialdemokratiska ledarna i Sverige och de israeliska ledarna. Statsministern nämnde utbildningsminister Zachrissons besök nyligen i Tel Aviv, och jag tycker att dessa kontakter är mycket värdefulla. Jag gläder mig också åt att statsministern här meddelade att den israeliska — Nr 127 utrikesministern Allon är inbjuden till Sverige. Det tycker jag är bra. Fredagen den Det pågår ju en omfattande debatt i Israel med mycket olika synpunkter 22 november 1974 på problemen. När man här talat om den kritiska hållning man kunde ha till israelisk politik i ett tidigare skede vill jag starkt framhålla den = Ang. läget i generationsväxling som nu skett inom ledningen för israelisk politik. Mellersta Östern, Det är värdefullt att nya stämningar och nya synpunkter kan inhämtas — m.m. från den socialdemokratiska regeringen i Sverige. Därför mottar jag be skedet om att den israeliske utrikesministern inbjudits hit som ett mycket positivt meddelande i denna debatt.

Fru talman! Herr Palme säger att det är töntigt av mig och andra att koppla ihop Sveriges och andra länders i västvärlden förändrade attityder till Israel med oljesituationen. Jag tror inte att jag är ensam om att ha gjort den bedömningen. Om man läser israelernas egna uttalanden och kanske framför allt den intervju som gjordes med utrikesminister Allon för någon månad sedan får man ett klart intryck av hur israelerna upplever svängningarna i världsopinionen. Jag råkade vara i Israel i början av februari månad i år och kunde då notera med vilken enorm nästan krampaktig glädje man hade konstaterat att Holland som enda land i västvärlden hade vägrat att ge efter för arabiska påtryckningar i samband med oljekrisen. Sverige utsattes som bekant inte för sådana påtryckningar utan det var de länder som var inblandade i oljespelet i början av konflikten. Jag är självfallet, herr statsminister, medveten om att det här är fråga om nyanser. Men att det har skett en märkbar förändring i attityderna i västvärlden till Israels problem och hela problematiken i Mellanöstern sedan ett år tillbaka, det tror jag är alldeles uppenbart. Att sedan statsministern hävdar att hans egna åtgärder och uttalanden inte har påverkats av detta, det är en uppfattning som jag bara kan respektera. Innerst inne kanske jag har en annan uppfattning, men jag tror inte vi kommer längre i den diskussionen. Det är viktigt att ha kontakt med arabvärlden, säger statsminister Palme. Ja, det är mycket bra, men det är inte det vi diskuterar. Vad jag här har kritiserat är legitimeringen av PLO. Jag tror att herr Palme har alldeles rätt när han talar om en större realism hos arabledarna. Vi såg också alla, tror jag, med optimism på de förhandlingar som inleddes med Egypten. Jag hoppas naturligtvis fortfarande — det tror jag att vi alla gör — att dessa förhandlingar med Egypten liksom med Syrien, även om det ser mörkare ut där, skall fortsätta och åtminstone vad gäller de delar av problemen kunna medföra att det blir en lugnare utveckling. Herr Palme kritiserade dem som ifrågasätter uttalandena när det gäller vedergällning och terror. Jag håller med herr Palme om att man inte kan acceptera våld och att man också måste ta avstånd från vedergällningsaktioner, framför allt de som drabbar civila. Men där finns en skill 175 nad: orsak och verkan. Den distinktionen har inte herr Palme gjort vare sig i sitt första eller andra inlägg. Jag håller också med honom om att det finns åtskilligt i den israeliska politiken åren 1967-1973 som det finns anledning att kritisera. Det tror jag att vi alla har gjort i våra kontakter med israelerna. Att den debatten också intensivt har förts i demokratin Israel har inte minst herr Svensson i Eskilstuna understrukit. Herr Palme säger att vi inte kan begära att PLO skall ge upp allt av sitt program. Det begär vi ju inte av Israel innan en förhandling har börjat. Nej, ingen har heller begärt att PLO skall ge upp allt. Man har egentligen begärt väldigt litet; åtminstone gör jag det i den här diskussionen. Men jag begär två saker: att PLO skall acceptera existensen på någor sätt av den judiska staten och att man nyanserar sitt program så mycket att man accepterar något annat medel än den väpnade kampen. Jag kan tyvärr inte se att ens Arafats tal i FN innebär någon förändring på den punkten. Till sist, fru talman! Herr Palme frågar om alternativet. Han menar att vi som kritiserar legitimeringen av PLO och kontakterna med den organisationen står alternativlösa. Det innebär alltså att statsminister Palme saknade alternativ, stod utan någon som helst uppfattning före den dag Sverige röstade för PLO i FN. Så kortsiktigt kan vi inte se på den här problematiken. Jag kan inte — jag är väl medveten om min brist i det sammanhanget men den bristen tror jag att vi alla har — i några enkla punkter ange hur denna konflikt skall lösas. Men i likhet med herr Ahlmark tror jag att vi är inne på fel väg om vi tror att vi via en dialog med PLO skall kunna komma någon vart så länge PLO har kvar sitt gamla program, sina hundraprocentiga trossatser att Israel skall försvinna. På det sättet försvårar vi bara en fredlig lösning. Jag tror också att vi därigenom försvårar möjligheterna för den israeliska ledningen att åstadkomma eftergifter och kompromisser. Viljan till fred, herr statsminister, finns hos oss alla, det har jag aldrig betvivlat. Diskussionen gäller hur vi bäst når dit. Jag tycker inte det var oförsynt av mig att säga att fru Jonäng var naiv när hon trodde att Arafats olivkvist skulle kunna grönska i och med svenska diplomatiska aktiviteter. Den kommer inte att grönska, i varje-fall inte så länge den nuvarande situationen ligger fast, med låsta positioner och med ett stenhårt uppbackande av sitt gamla program från PLO:s sida.

Fru talman!

Det är betydligt allvarligare och väsentligare än vad det står för rubriker i tidningarna när herr Palme kommer hem. Herr Palme ansåg att det var ”töntigt” att koppla ihop den svenska = Nr 127 regeringens ändrade hållning och det förhållandet att vårt beroende av Fredagen den oljan har blivit så mycket mer uttalat. Det var töntigt! Det var väl långsökt 22 november 1974 också, antar jag. Men, herr Palme, det är väl ändå svårt att bestrida att intrycket av — Ang. läget i den svenska regeringens hållning har blivit ett annat under det senaste Mellersta Östern, året än tidigare. Visst är det sant att när vi pressade utrikesminister — m.m. Wickman här i riksdagen på innebörden av hans tal i FN, och av hans konstiga tidningsintervjuer i samband med oktoberkriget, så sade herr Wickman att det inte var fråga om någon ändring av den svenska regeringens hållning. Han förklarade sig villig att instämma i vad Tage Erlander hade sagt under sexdagarskriget 1967. Men det sades inte spontant i FN. Där kunde herr Wickman inte ens peka ut vem som var angripare i oktoberkriget. Och i de gemensamma kommunikéer som har utfärdats av Sverige och ledare från arabstaterna har den grundläggande utgångspunkten för Sveriges syn på frågan inte funnits med. Det är klart att detta har skapat ett intryck av en ändrad svensk politik, det kan inte herr Palme komma ifrån. De välvilliga omdömen som herr Palme har fällt om PLO-ledaren, och det uttalande som gjordes i den gemensamma kommunikén med Libyens premiärminister, där man hyllade ”befrielserörelser” i Asien och Afrika gav ett sådant intryck. Det är självklart att den hållningen oavsett vilken tolkning av uttrycket som gjordes av den svenska regeringen, skapade ett intryck av en hyllning för PLO. Det tror jag inte att någon kan bestrida. Någon sådan hyllning förekom inte, såvitt jag känner till, före oljekrisen. Kanske herr Palme kan ge något sådant exempel. Den svenska regeringen har ju uttalat sig positivt om befrielserörelser tidigare men inte tillsammans med Libyens premiärminister. Alla uttalanden måste ju ses i sitt sammanhang och med hänsyn till det intryck de ger. Det hjälper inte att säga att formellt logiskt har vi inte sagt något nytt. Världen är inte bara formellt logisk utan dömer också efter det intryck som skapas. Man har alltså givit ett nytt intryck det här året. När man sedan blivit pressad har man formellt sagt: ”Vi står för samma sak som tidigare.” Det är bra, men det hade varit bättre om man hade gjort det spontant. När Sveriges ambassadör i Algeriet i samband med statsministerns besök där säger, att dessa kontakter har stärkt Sveriges ställning i arabvärlden, och att eftersom arabvärlden behärskar oljan och energin så är detta av stor vikt för Sverige — ja, då tror jag att herr Palme får använda sin blomstrande karakteristik om Sveriges företrädare i Algeriet. Israels raider mot terrororganisationerna, som också har drabbat oskyldiga civila, tar herr Palme avstånd från. Han säger: De är också människor. Ja, självfallet! Alla som drabbas av krig är människor, och vi känner samma medkänsla med alla, hoppas jag. Men det hindrar inte att man, om man kritiserar, måste kunna säga vad de som man kritiserar borde ha gjort i stället. Vi kritiserar inte att Israel försvarar sig, eftersom vi själva skulle vara beredda att försvara 177 oss. Vi har också ett försvar, och vi vet att om vi använder det skulle oskyldiga människor drabbas, även om vi försökte undvika det. Vi kritiserar ändå inte att Israel försvarar sig, lika litet som vi tvekar att säga att vi skulle vara beredda att försvara oss om vi blev angripna. Det är den svenska officiella politiken. Då säger herr Palme: Det här är en farlig linje. Har man den uppfattningen måste man också kunna säga vad palestinierna borde ha gjort. Ja, det är självfallet att vi måste kunna säga det. Det är kanske inte så svårt. Vi anser ju att palestinierna borde ha accepterat Israels existens och satt i gång att förhandla för många år sedan. Det hade varit bäst för det palestinska folket. Herr Palme och jag är väl överens om att det hade varit det lyckligaste. Om man hade avstått från terroraktionerna, hade det inte heller blivit några flygraider mot terroristerna, som också har drabbat oskyldiga.

Det vore angeläget att få besked på den punkten.

Fru talman! De föregående talarna har i stort sett betat av de problem som uppstått under debatten, så jag kan inskränka mig till några frågor. Herr Palme har gett betyg i olika riktningar. De som har talat vackert har fått gott betyg och de som har varit kritiska har fått dåligt betyg —- och det är vi vana vid, så vi får inte ta det så hårt. Det har anförts att jag gjorde gällande att det har gått vissa rykten, men jag ville bara ge statsministern tillfälle att bekräfta att han inte hade planer på att avtala om något sammanträffande med Arafat. Det har han nu gjort, och han borde vara tacksam för att han fått tillfälle att göra det från denna tribun. Jag behöver inta tala om oljan. Jag förstår att statsministern på den punkten har samma uppfattning som vi andra, och vi hoppas att även i framtiden den svenska politiken kommer att innebära att det är vi som bestämmer vår utrikespolitik och att inte oljeintressen och andra påtryckningsmedel kommer att påverka den. Det är i så fall en mycket ärofull attityd, som vi alla kommer att stödja - även om det ibland kommer att kosta på. Det kanske blir tillfälle längre fram i år, eller senare, att återkomma till det problemet. Jag frågade herr Palme om han var klar över vad araberna menade med sina legitima inte intressen utan rättigheter i de kommunikéer han har varit med om att underteckna och om han i så fall gillade det. Han svarade med vad han själv ansåg om legitima intressen. Hans definition är fullt acceptabel, och jag har ingenting att invända mot den. Men min fråga syftade till att få fram hans uppfattning om arabernas mening, och jag vill fortfarande säga att deras mening under de 10-20 år då det Nr 127 här begreppet ANV har" varit att de legitima arabiska rättigheterna Fredagen den är att återvända till och bilda en stat i hela Palestina. 22 november 1974 Det är alltså nu klart att herr Palme när han skriver under dessa kommunikéer menar helt olika saker än vad arabledaren gör. Det är inte Ang. läget i ägnat att underlätta förståelsen av kommunikéerna. I detta avseende bor — Mellersta Östern, de ett klarspråk vara av värde för utvecklingen.

Fru talman! Jag tror att i vad gäller interna förhållanden inom det socialdemokratiska partiet är herrar Svensson i Kungälv och Svensson i Eskilstuna fullt kompetenta att klara upp dem sinsemellan utan herr Siegbahns medverkan — nu för tiden. Bara några korta kommentarer!

Men det har aldrig i historien befunnit sig en libysk statsminister på svenskt territorium och ej heller en svensk statsminister på libyskt territorium. Alltså finns det inget prejudikat på vad man skulle ha sagt. Det är svårigheten. En sak är våra utökade ekonomiska förbindelser med en del arabländer, som jag tror är till gagn både för dem och för oss. Inom ramen för dessa förbindelser kommer även Mellanösternfrågan upp. Men det betyder inte att vi inte skulle ha hållit en konsekvent linje i vår Mellanösternpolitik. Vi har fått bättre och bättre kunskaper i olika delar av frågan. Till både herr Romanus och herr Siegbahn skulle jag trots allt vilja säga att jag tror att ni försvagar er position då det gäller att angripa terroraktioner utförda av olika palestinska organisationer, när ni försvarar motterroraktioner utförda av israelerna. Jag begriper inte varför ni gör det. Våld förekommer i området, och det är i och för sig vedervärdigt. Men när det gäller de rena terroraktionerna måste det vara en klar linje. De kan icke försvaras, vem som än utför dem, under vilka omständigheter de än utförs. Det är fråga om rena mord på enskilda personer, på barn osv. Herr Ahlmark för i alla fall en hederlig argumentation. Han ställer sig frågan: Vem representerar palestinierna? Det alternativ han har är ”notables” eller kommunalfullmäktige — som ett led. De är väl valda enligt jordansk lag, men det har ju skett på ockuperat område, vilket gör att det är svårt att diskutera. Hans resonemang visar bara hur besvärlig situationen är. Två saker till vill jag ta upp. Det har talats om en dialog. Den skulle 181 de engagera sig i, inte vi. Det finns två aspekter på detta. Jag har under åren upprörts rätt mycket — jag skall inte alls angripa någon här närvarande — över uttryckssätt om araber, mer eller mindre slippriga skämt om araber, som har varit så frekventa i västerlandet.

I denna respekt ingår dialogen, samtalet, som alltid bidrar till att man bättre lär känna varandras ståndpunkter och varandras sätt att tänka. Den andra saken är följande. Dialogen är nödvändig för freden. Gunnar Jarring var under många år inblandad i en sådan dialog i Mellersta Östern. Hans situation var utomordentligt svår. Under de åren iakttog vi största återhållsamhet i våra uttalanden, bl.a. av det skälet att vi icke ville försvåra hans uppgift. Det var inte därför att han representerade svenska regeringen — han representerade FN - men det kunde skapas ett intryck därav. Den första januari nästa år träder Sverige in i säkerhetsrådet i Förenta nationerna. Detta kommer att bli en huvudfråga.

Hur en lösning skall nås vet man ännu inte. Det blir en svår procedur där hela tiden krigsrisken måste betecknas som överhängande.

Fru talman! Jag ber om ursäkt för att jag förlänger debatten. Jag hade inte tänkt delta i den mer än jag har gjort, men några ord kan ändå vara på sin plats. När det gäller Svensson i Eskilstuna och Svensson i Kungälv vill jag bara anteckna till protokollet att vi båda har instämt med herr statsministern, och därmed lär väl samstämmigheten vara dokumenterad. Jag har talat om stödet till flyktingarna. Jag känner till oljemiljonerna, men jag känner också till flyktinglägrens problematik. Det har saknats pengar och det kommer att saknas pengar nästa år — det är tal om 40 miljoner dollar. Möjligt är att dessa pengar kan komma fram på annat sätt. Men för mig står flyktingarna främst. Och det är i själva verket så att oljemiljonerna finns inte i Libanon, inte i Jordanien och inte heller i någon större utsträckning i Syrien — de finns på andra ställen. Och de finns framför allt inte i flyktinglägren. Jag hoppas att flyktingarna kan få del av dessa oljemiljoner, men därom Nr 127 vet vi väldigt litet. Fredagen den Jag talade om Storisrael. Jag kan försäkra herr Siegbahn att detta är 22 november 1974 en levande realitet i den diskussion som pågår bland palestinierna — det är Israels expansion som man är så ytterligt rädd för. Jag tog upp saken Ang. läget i därför att vi å andra sidan har diskussionen om Storpalestina. För min - Mellersta Östern, del menar jag att båda idéerna är fullständigt felaktiga. Man kan inte = m.m. lösa situationen i Mellersta Östern genom att föra fram sådana tankegångar — och jag hoppas att vi är överens på den punkten. Det är mot. denna bakgrund som jag för min del har talat om — vilket regeringen också gjort — att lösa problemet över ett Minipalestina, om det är möjligt att vandra denna väg. En fråga som varit uppe mycket är: Vem skall tala för palestinierna? Herr Wijkman riktade frågan till mig. Jag hade med det i mitt anförande — jag sade att vi här uppe självfallet har svårt att klara ut den beslutsprocess som leder fram till representationen. Men det problemet är gemensamt för alla sådana här rörelser. Hur skall man fastställa detta? Och var finns alternativet? Så långt jag har kunnat kolla saken företräder PLO verkligen i mycket hög grad palestinierna, och såvitt jag förstår finns det inte någon annan part som kan göra det. Följaktligen är det lika bra att vi accepterar det och säger klart ifrån att de får komma till förhandlingsbordet, om detta är möjligt. Herr Siegbahn kanske märker att jag i det fallet går litet längre än regeringen. Som framgått av diskussionen har vi haft samtal med palestinierna liksom med politiker i Israel. Vi har lyssnat och antecknat vad som sagts, men vi har bara kunnat konstatera att vederbörande säger en sak den ena dagen och en annan sak den andra, och då har vi bara att fästa lika stort avseende vid vad som sagts vid båda tillfällena. Uppfattningarna går isär därför att det finns olika åsikter inom paraplyorganisationen PLO. Men när man i juni i år i Kairo talade om Minipalestina fattade man med stor majoritet ett preliminärt beslut att arbeta för detta Minipalestina. Vi får se vad det blir av det. Yasir Arafat har såvitt jag förstår inte antytt det i sitt tal i FN, men vi har ju inte vandrat hela vägen ännu. Vi får väl se. Det kan ju betecknas som ett förhandlingsbud. Vad vet vi? Jag tycker att vi i detta fall måste arbeta så att vi tar fasta på de möjligheter som finns till en lösning och inte låser oss fast. Vi har också fört en mycket intensiv diskussion med palestinierna om judarnas situation i den tänkta multirasiala staten Israel, alltså inte Minipalestina utan den som Arafat har talat om. Hur är det med judarna? Skall de som har kommit till Israel efter 1917 slängas ut igen? När vi frågade om det försäkrade samtliga, att om det blir en sådan stat skall de judar som befinner sig i Israel i dag ha rätt att stanna kvar där. Jag vill i det sammanhanget citera ett uttalande om den multirasiala staten där judar, kristna och muslimer skall leva tillsammans i harmoni: "From a statement by a P.L.O. spokesman, reported in L'Orient , 8 June, 1969: —-- More, we are ready to accept that Jews who have come 183 Man kan naturligtvis stå upp och säga att vad jag här citerat inte är representativt, men jag har ändå velat tala om att ett sådant uttalande har gjorts. Jag skulle önska att alla som har debatterat här, framför allt herrar Ahlmark och Romanus, reste till de länder som det här gäller och talade med människorna där. Det kanske kunde ge några nya synpunkter på de människornas situation. Till slut kan man naturligtvis också fråga: Talar herr Ahlmark här för folkpartiet, eller finns det inom det partiet också andra meningar?

Fru talman! Jag ber om ursäkt! Jag trodde jag skulle glädja de närvarande med att bara göra ett kort genmäle, men nu har jag fått ordet för ett anförande. Jag skall försöka att behärska mig ändå. Statsministern säger att jag exercerar. Men det är väl herr Palme som håller sig till formella ting när han säger, att mötet med Libyens premiärminister var unikt, därför att det var första gången en premiärminister från Libyen var här, osv. Vad jag har talat om är det politiska intrycket av det uttalande om stöd för befrielserörelser, som herr Palme gjorde gemensamt med Libyens premiärminister, vilken med ett sådant stöd naturligtvis menar stöd till PLO. Det uppfattas givetvis så, att även Sverige stöder PLO. Detta är inga formalia — det är den verkliga, politiska innebörden av uttalandet. Jag har inte sagt eller menat att man inte skall diskutera med PLO —- det vill jag gärna göra klart. Jag anser att alla parter skall få komma till tals, och PLO är en part. Men därav följer inte att man skall stärka PLO:s ambitioner att bli den enda företrädaren för palestinierna, att bli ett slags exilregering eller någonting liknande. PLO kan komma till tals utan att på det unika sätt som skett få tala i FN:s generalförsamling. Det är obestridligt att oroligheterna och krigsrisken har ökat i samband med detta tal och det stöd som FN-debatten utgör för denna — det är vi väl överens om — extrema organisation. Det är den effekten av dessa, i och för sig välmenta, åtgärder som man med fog kan beteckna som makaber. Herr Palme gav herr Siegbahn och mig det välmenta rådet att inte försvaga vår position genom att försvara vissa terroraktioner. Nej, jag försvarar inga terroraktioner. Jag tror inte heller att herr Siegbahn gör det. Rena terroraktioner som är riktade mot oskyldiga civila kan inte försvaras. Men jag skulle vilja veta vad herr Palme säger till utrikesminister Allon, som nu kommer hit, när han frågar vad vi menar med det här uttalandet. Israels ståndpunkt är att man måste göra någonting mot terrororganisationerna — inte mot de civila. Och när terrororganisationerna gömmer sig i flyktinglägren så blir oskyldiga drabbade. Vad säger herr Palme då till sin socialdemokratiske partivän från Israel, för att motivera sin kritik? Jag håller nämligen på, att om man framför kritik - Nr 127 så skall man också kunna ange vad som borde ha gjorts i stället. Fredagen den Jag vet att herr Palme vill gå hem nu, och det tycker jag är fullt 22 november 1974 begripligt. Men han kanske ändå på 20 sekunder eller så kan ge oss en försäkran om, att det inte är någon risk för att Sverige röstar för Ang. läget i en resolution, som inte slår fast Israels rätt att existera inom säkra och Mellersta Östern, erkända gränser, eller att Sverige lägger ned sin röst i en sådan omröstning. — m.m. Det är väl ingen risk för det, efter de uttalanden som gjorts här i dag?

Fru talman! Det är mest av ömsinthet om herr Svensson i Kungälv som jag tidigare inte brytt mig om att ta upp hans uttalanden. Men nu tycker jag det går en smula långt här i den sena timmen. Herr Svensson säger att han har träffat PLO-företrädare som menar att judarna allesammans skall få vara kvar i den stat som PLO kämpar för i Mellersta Östern. Vi vet ju ändå att i det grundläggande dokumentet för PLO:s verksamhet — som också var grundläggande för det beslut man fattade i juni i år i Kairo — anges i 6 § att endast de som kommit till Mellersta Östern före 1917 är palestinier. De som kommit därefter är det inte. I den debatt som förts inom PLO — den har varit mycket intensiv och långvarig — har man kommit fram till att repatriering till de länder judarna kom från är den rimliga lösningen. Och det är klart att vill man ha ett arabiskt Palestina så går det inte att ha en judisk majoritet. Det är därför fullt logiskt av PLO att ha den här uppfattningen. Att en PLO-stat skulle behandla judarna som goda kamrater kan väl ändå inte herr Svensson tro. Se på hur judarna har det i Syrien! Se på diskrimineringen av de 4 000-5 000 judar som återstår i Damaskus och i Bagdad! Då får man en uppfattning om vad som skulle hända om någonting liknande inträffade i Palestinaområdet. Herr Svensson säger att jag borde resa i arabstaterna. Jag gjorde det innan jag tillsammans med Hammarberg och Klein skrev boken ”Det hatade Israel”. Jag åkte i Libanon, Syrien och Jordanien. Och träffade partiledare, statsråd, Fedayinledare och andra. De försäkrade mig att de inte hade några planer på att godta Israel som en judisk stat. Jag byggde bl.a. på de erfarenheterna när jag skrev boken. Då fick jag också höra en sak som tydligen även herr Svensson i Kungälv fått lyssna till när han varit ute och rest. Jag fick höra vart jag än kom, framför allt i Damaskus, att det på den israeliska parlamentsbyggnaden finns en skylt som säger att Israel skall sträcka sig ”från Nilen till Eufrat.” Jag frågade: står verkligen denna skylt på porten till Knesset? Ja, den är där. ”Från Nilen till Eufrat” är deras målsättning det vet alla människor, försäkrade man mig. Men detta är bara lögn. Det finns inte någon sådan skylt. Det har heller aldrig funnits någon sådan skylt. Det är en myt, som lever sitt eget liv i arabvärlden. Därför är det så viktigt att man försöker dämpa betydelsen av sådana myter genom att visa att de är helt ogrundade. Men herr Svensson i Kungälv tycks gå 185 på vad som helst. Han börjar själv åberopa det här uttalandet som om det vore något slags sanning. Jag tycker det är ledsamt. Man får inte ta all propaganda som sanning. Man måste ju kontrollera fakta också. Jag är helt överens med statsministern om att det är ett oerhört svårt problem att fastslå vem som är representativ för palestinierna. Jag medger att det naturligtvis är en begränsning av värdet av kommunalvalen på Västbanken att de ägde rum på ockuperat område, även om det varit en mycket stor frihet i de valen. Det är också en begränsning att det var den jordanska vallagen som tillämpades. Men det var ändå den enda sorts val som palestinier deltagit i som har haft någon sorts frihet. Min fråga är då: är det säkert att de valda för Västbanken är mindre representativa än vad PLO är? Jag skulle tro att det är tvärtom. Jag tycker att man borde satsa på de palestinier på Västbanken och i Ghaza som vill leva vid sidan om Israel och i fred med Israel i stället för att stödja de mer extrema grupperna. Det är en trist bild som vi har av de senaste 50 åren när man har satsat på olika palestinier. Först Stormuftin av Jerusalem från 1920-talet och framåt. Senare den arabstats linje som år 1948 kungjorde: vi kan inte godta delningen av Palestina, vi skall ha krig i stället. Hade man godtagit delningen, hade palestinierna nu haft sin egen stat. Då hade det funnits en palestinsk nation. Då hade man undvikit fyra krig och tiotusentals döda och allt detta elände. Sedan kom Shukeiry på 1950 och 1960-talen, och han förde till nya olyckor. I dag har vi Arafat. Det har hela tiden varit så, att omvärlden på olika sätt gett sitt stöd till de mest militanta palestinierna. Det har alltså framför allt drabbat palestinierna själva. Jag delar statsministerns värdering och känsla när det gäller nedsättande omdömen om araber vare sig man hör dessa omdömen i västerlandet eller någon annanstans. Jag kommer ihåg den första egentliga politiska debatt och kampanj som jag var med om när jag kom in i FPU vid späd ålder. Det var om Algerietkrisen, och befrielserörelsens kamp för att göra Algeriet självständigt. Det var någon gång i slutet på 1950-talet som Sverige lade ned sin röst i FN. Jag minns att FPU kritiserade den dåvarande' utrikesministern Undén mycket hårt för att han inte stod upp för den algeriska frihetsrörelsen och röstade emot Frankrike. Det fanns då en del som sade att vi FPU-are var proarabiska. Det var en alldeles poänglös kommentar; Vi var för araber när de ville skapa en nation. Nu har jag under ett antal år så gott jag har kunnat försökt motverka PLO:s program och de tankar det bygger på. Då finns det en del som säger att jag är antiarabisk. Det är precis lika poänglöst. Jag är emot araber, liksom jag är emot andra grupper, när de försöker förgöra en nation! Det är skillnaden. Nedsättande omdömen om folkgrupper är naturligtvis alltid förkastliga, vare sig de rör sig om araber, judar eller andra.

Nr 127 | Fru talman! Jag nödgas i alla fall gå upp i talarstolen igen, eftersom Fredagen den jag fick ett par frågor. 22 november 1974 När det gäller hur vi skall rösta beträffande resolutionen vill jag bara i påpeka att herrarnas ivriga debattkonst bl.a. har hindrat mig att ta del — Ang. läget i av telegrammen från FN -— jag vet att där pågår livliga diskussioner. Mellersta Östern, Vi kan inte rösta för en resolution som inte innehåller ett erkännande = m.m. av Israels rätt att existera. Hur vi skall ställa oss till resolutionen i övrigt får bli beroende av de diskussioner som försiggår. Vi har, som Olle Svensson har nämnt, ofta kontakter med israelerna, inte minst på partiplanet. Jag tvekar inte alls att därvid skarpt kritisera en del aktioner som israeler har gjort sig skyldiga till och som åtminstone för mitt öga ter sig som urskillningslös bombning som drabbar oskyldiga —och typen aktionen i Lillehammer. När jag senast träffade utrikesminister Allon, som är mycket mjuk i sin framtoning, tog jag upp den oro som jag kände inför de planer som hade redovisats i pressen om att Israel övervägde en massiv kolonisering på ockuperat område. Jag skulle finna det utomordentligt allvarligt om Israel använde sitt militära övertag till en sådan kolonisering. Det är andra människors jord. Det är inte i någon rimlig mening Israels jord. Det är självklart, herr Romanus, att jag klart uttrycker sådana åsikter när vi sammanträffar. Min kollega och vän Bruno Kreisky sade i FN för någon vecka sedan: ”När en rörelse tillgriper terroristmetoder minskar det allvarligt rörelsens trovärdighet och moraliska motivation. För många av oss var dessa metoder djupt motbjudande. Många skulle inte kunna anse dem rättfärdiga under några förutsättningar. Det var därför svårt att skilja en rörelses mål från dess metoder. Historien hade dock under de senaste 50 åren visat att det fanns rörelser som tillgripit hårda och brutala metoder i sin kamp men vars ledare efter det att en acceptabel kompromiss uppnåtts hade fått en avsevärd moralisk status.” Det är också en lärdom av historien, men det vet man inte med säkerhet förrän efteråt. Jag var också på sin tid starkt engagerad i den algeriska befrielsekampen. Vår nedlagda röst uppfattades då mycket positivt i Algeriet — det vet jag, eftersom jag var där alldeles efteråt. Men då fick vi ofta höra att de som tillgrep sådana metoder — som jag naturligtvis inte kan godta — var omöjliga att diskutera med, de var terrorister som man inte kunde ha att göra med. De vann sin kamp, och de är mycket respekterade i världen. Jag vill inte jämföra detta med PLO. Men jag har sagt till företrädare för Israel att det är de själva som genom det språk de använder om PLO provocerar till sådana jämförelser, som på olika sätt kanske inte är rättvisande.

Jag tar gärna fasta på vad herr Ahlmark sade om nedsättande uttalanden 187 om andra folk.

Fru talman! Fru Dahl har frågat mig vilka insatser den svenska regeringen planerar för att lämna ett omfattande bistånd till utvecklingsprogrammen i Guinea-Bissau och Mogambique. Befrielserörelserna i Guinea-Bissau och Mogambique har skapat en enighet och sammanhållning bland människorna i kampen mot den tidigare kolonialmakten, något som är en god plattform för en fortsatt utveckling med bred förankring i människornas behov och önskemål. Verksamheten i de befriade områdena har visat att man även med små ekonomiska medel kan göra stora insatser. Befrielserörelserna har inriktat sig på att lösa de problem som den stora befolkningen själv upplever som de viktigaste. Denna inriktning har varit en förutsättning för att mobilisera människorna i befrielsearbetet. De problem, som de nya staterna nu möter, är naturligtvis stora och svåra. Erfarenheter från många andra länder har visat att politiskt oberoende inte är tillräckligt för att skapa en bred utveckling i fattiga länder. Den ekonomiska och sociala strukturen måste förändras i grunden för att ge självständigheten sitt sociala innehåll. Näringslivet i dessa länder har, förutom i de befriade områdena, varit inriktat på sådana produkter som kunde exporteras, medan befolkningens egen livsmedelsförsörjning har åsidosatts. Man har vissa år varit tvungen att importera livsmedel trots att förutsättningarna för självförsörjning på livsmedel egentligen är mycket gynnsamma. Regeringen delar de bedömningar som fru Dahl framför i sin interpellation. Bistånd från vänskapligt sinnade stater är av mycket stor betydelse för de nya staternas möjlighet att omdana och utveckla sina samhällen i enlighet med sina nationella intressen. Ett politiskt och ekonomiskt stöd till denna process är dessutom ett stöd till regeringen i Portugal i dess arbete för en fredlig avkolonisering. Vi har från svensk sida löpande kontakt med den nya regeringen i det svenska stödet. Jag räknar med ett vidgat samarbete med Guinea Fredagen den Bissau och kommer redan i budgetpropositionen i januari nästa år att 22 november 1974 föreslå att Guinea-Bissau blir nytt programland för svenskt bistånd. Sprit, Mogambique skall få sin självständighet i juni 1975. För närvarande Om ökat bistånd åt styrs landet av en övergångsregering, där FRELIMO har de flesta plat — Guinea-Bissau och serna. Vi väntar inom kort en delegation från FRELIMO till Sverige, Mocambique varvid vi får tillfälle att diskutera hur Sverige bäst kan utveckla sitt bistånd till Mogambique. Jag räknar med att inom ramen för bistånds anslaget under kommande budgetår kunna tillgodose det påtagliga be hovet av ökat stöd. Med tanke på de stora resursbehoven och försörj ningssituationen kan det också bli aktuellt med en ökning av biståndet till FRELIMO redan under detta budgetår.

Fru talman! Jag vill rikta ett varmt tack till fru statsrådet Sigurdsen för det utomordentligt positiva svar som jag har fått på min interpellation. Jag vill också säga att jag hade väntat mig att få ett så positivt svar. Jag noterar med stor tillfredsställelse, inte bara det faktum att man utlovar ett betydande ekonomiskt och ett omfattande politiskt stöd till de nya regeringarna i de stater som nu har blivit eller håller på att bli självständiga, utan också att Guinea-Bissau kommer att bli programland för svenskt bistånd. Jag utgår från att så i sinom tid också kommer att ske vad gäller Mogambique. Men vad som är ännu viktigare i detta svar är att det markerar en uppslutning bakom de ideal som befrielserörelserna och de nya statsledningarna står för när det gäller befrielsekampen och de mål för befolkningens levnadsvillkor som har varit den yttersta drivkraften i befrielsekampen. Jag vill i det här sammanhanget citera några ord som sagts av Amilcar Cabral — den för snart två år sedan mördade ledaren för PAIGC —- om befrielsekampens mål. Han har sagt så här: ”Den nationella befrielsen, kriget mot kolonialismen, vårt uppbyggande av freden och framåtskridandet ——— är och förblir alltsammans meningslöst för folket, såvida det inte också medför en verklig förbättring i levnadsstandarden. -—-- För att vi själva skall bli herrar över vårt öde, räcker det inte med att vi bara får afrikanska ministrar. Vad som krävs är att vårt arbete, våra rikedomar, i fortsättningen tillhör oss alla, tillhör folket som arbetar för att skapa dessa rikedomar. --- Genomför vi vårt krig bara för att driva ut portugiserna så är den kampen inte mödan värd. Naturligtvis slåss vi för att driva ut portugiserna, --- men vi gör det också för att ingen i fortsättningen skall få utnyttja oss längre, vare sig vita eller svarta.

Jag tror, fru talman, att om vi framgångsrikt vill bekämpa svälten, nöden och fattigdomen i världen så är det utomordentligt viktigt att det svenska biståndet koncentreras till sådana länder och folk som visar på en modell att på sikt komma ifrån detta tillstånd.